Fru talman! Jenny Petersson har frågat mig hur jag och regeringen ämnar säkerställa att alla flickor och pojkar får det bästa tänkbara vaccinet och vilket uppföljningsansvar jag och regeringen anser oss ha när det gäller att de medel som regeringen bidrar med används på bästa sätt. En av de enskilt viktigaste insatserna inom folkhälsoområdet har varit införandet av vaccinationsprogram på befolkningsnivå. Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds alla barn och ungdomar vaccinationer för att en rad smittsamma och allvarliga sjukdomar ska förebyggas. Sedan den 1 juli 2015 har Folkhälsomyndigheten ansvar för de nationella vaccinationsprogrammen. Regeringen beslutar, baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten, vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en arbetsmodell för att processen med att ta fram underlagen ska vara tydlig, öppen och säkerställa att besluten bygger på bästa tillgängliga kunskap. Processen involverar såväl andra myndigheter som externa experter och ett öppet remissförfarande. Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2010. I dag är programmet begränsat till flickor. Landstingen och kommunerna ansvarar för att genomföra de nationella vaccinationsprogrammen. I denna skyldighet ligger även att upphandla de vacciner som krävs för att genomföra programmen. Precis som Jenny Petersson säger finns i dag tre olika vacciner mot HPV. Samtliga vacciner ger ett skydd mot HPV-infektioner som kan leda till cancer, och två tillgängliga vaccin medför dessutom ett skydd mot kondylom. Regeringens beslut att en sjukdom ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram styr inte landstingen och kommunerna vad gäller vilket vaccin som ska upphandlas och erbjudas. Det är landstingens ansvar att organisera hälso och sjukvården så att alla medborgare har tillgång till god vård. Det kommunala självstyret innebär att landsting kan anpassa sin verksamhet till de regionala förutsättningarna. Landstingen har också eget ansvar för den interna kontrollen av verksamheten. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn inom hälso och sjukvården. Vad gäller Jenny Peterssons fråga om regeringens uppföljningsansvar har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa olika aspekter av de nationella vaccinationsprogrammen för att kunna göra förbättringar och säkerställa att programmen fungerar optimalt. Folkhälsomyndigheten lämnar årligen en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen, och det känner jag mig trygg med.

Fru talman! Tack för svaret, minister Annika Strandhäll! Vaccination av flickor när det gäller HPV infördes, precis om ministern sa, 2010 i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Syftet var främst att ge skydd mot livmoderhalscancer. Sedan dess har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer och deras epidemiologi ökat. I september 2017 meddelade Folkhälsomyndigheten regeringen att även pojkar bör få vaccinet. Jag vill bara belysa att det inte har hänt någonting där heller. Regeringen har ansvar för sina medel och sin budget. I dag skjuter man till medel till just det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Med tanke på att man finansierar vaccin genom medel till Sveriges Kommuner och Landsting bör det kunna framgå att skyddseffekten är väldigt viktig i vårt allmänna vaccinationsprogram och att det ska vara det bästa skyddet. Annars försvinner vitsen med att ha nationella allmänna vaccinationsprogram. Jag kan som sagt se att skyddseffekten tyvärr inte prioriterades i det förslag som togs fram av inköpscentralen på Sveriges Kommuner och Landsting, utan priset prioriterades väldigt mycket. Jag tycker att regeringen har ett ansvar när den tillskjuter medel just för att en viss skyddseffekt ska uppnås. Jag förstår Annika Strandhälls svar när det gäller vem som har ansvaret. Kommuner och landsting har sitt ansvar. Regeringen har sitt ansvar. Och riksdagen har sitt ansvar. Men det är beklämmande att regeringen inte följer upp och ser till att de medel som man tillskjuter går till inköp av det vaccin som har bäst skyddseffekt. Det var därför jag väckte den här interpellationen, fru talman.
Fru talman! När vaccination mot HPV infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och började erbjudas alla flickor fanns, precis som Jenny Petersson säger, inte samma kunskap som i dag om hur vaccinet kan påverka smittspridningen av HPV och skydda mot de former av HPV-relaterad cancer som oftast drabbar män. Det skulle motivera att alla pojkar nu också ska erbjudas vaccinet. Folkhälsomyndigheten har utrett frågan och bedömer att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och att det därmed kan införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination inom ett allmänt program bedöms kunna minska smittspridningen och sjukdomsbördan. Det kan också vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och innebär inte några etiska eller humanitära hinder. Folkhälsomyndighetens underlag har remitterats, och slutdatum var den 15 maj då vi fick in remissvaren. Ärendet bereds nu i Regeringskansliet med det som utgångspunkt. Vi kommer att återkomma. Det är alltså inte på det sättet att ingenting har gjorts. Ärendet har varit ute på remiss. Den andra frågan gäller att erbjuda det mest kostnadseffektiva och mest effektiva HPV-vaccinet. Det finns minst 13 olika typer av HPV som kan orsaka cancer. Alla de tre HPV-vacciner som i dag finns på marknaden skyddar mot de två typer som orsakar flest fall av cancer, alltså HPV 16 och HPV 18. Man har också observerat att de vacciner som finns i dag även kan ge ett visst korsskydd, det vill säga även skydda mot andra besläktade HPV-typer. Men alla skyddar som sagt mot HPV-typerna 16 och 18, som orsakar flest fall av cancer bland både kvinnor och män. Vilket vaccin som ska erbjudas inom ett nationellt program beror på vad som upphandlas, och det är landstingens ansvar. Folkhälsomyndigheten har inte föreskriftsrätt avseende typ av vaccin utan endast avseende åldersgrupper, antal doser och intervall. En rekommendation skulle innebära en inskränkning av landstingens självstyre och sannolikt försvåra en upphandling, då rekommendationen skulle styra valet av vaccin och därmed leverantör. Detta skulle begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt. Eftersom alla tre HPV-vaccinerna ger skydd mot HPV-typerna 16 och 18, som orsakar majoriteten av alla HPV-relaterade cancerfall, finns det enligt Folkhälsomyndigheten inte någon anledning att rekommendera ett vaccin över ett annat. Det är deras slutsats. När det gäller Jenny Peterssons skäl för att väcka den här interpellationen har vi naturligtvis också satt oss in i frågan om den pågående upphandlingen genom SKL Kommentus. De har informerat om att inget ännu är klart om hur upphandlingen ska utformas. Ett utkast till upphandling har skickats på remiss. Därefter ska SKL:s experter granska hur den bör utformas. Upphandlingen beräknas att kunna gå ut i början av augusti, som det ser ut nu. Enligt SKL Kommentus går det inte att påstå att, utifrån det här utkastet, SKL skulle premiera pris före skyddseffekt. Hur upphandlingen slutgiltigt kommer att se ut är ingenting som vi ännu vet.

Fru talman! Som sagt, HPV-viruset kan orsaka flera olika cancerformer både hos män och hos kvinnor. Sverige har en unik chans att förhindra detta för kommande generationer. Många i vår ålder drabbas, men det har man nu möjlighet att förebygga och förhindra. Regeringen är ytterst ansvarig och skjuter till medel till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten har sin del i detta arbete. Det är glädjande att ministern har satt sig in i frågan och att man har krävt att Sveriges Kommuner och Landsting ska redogöra för hur det går i frågan. Bara en sådan sak kan ge effekt. Vi vet ju inte utfallet i dag, men ibland får det andra effekter än vad man tror, och det kan ge positiva ringar på vattnet. Det skulle vara positivt om man premierade skyddseffekten. Runt om i Europa där man har handlat upp HPV har det varit tydliga kravspecifikationer om att man premierar skyddseffekten. Det vore glädjande om vi i Sverige också gjorde det för våra kommande generationer. Man bör också prioritera att även inkludera pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet.
Fru talman! Tack, Jenny Petersson! Det är oerhört glädjande att konstatera att vi nu kan vaccinera mot HPV. Det är också oerhört intressant att följa utvecklingen. Precis som Jenny Petersson var inne på finns det tre olika vacciner, 2-valent, 4-valent och 9-valent vaccin. Som jag sa i mitt förra inlägg skyddar alla tre vaccinerna mot de vanligaste typerna, alltså HPV 16 och HPV 18. Det är de typer som oftast - i ca 70 procent av fallen - orsakar livmoderhalscancer. HPV 16 och 18 kan också kopplas till andra sorters cancer, till exempel cancer på blygdläppar, i slida, i ändtarmsöppning, i mun och svalgregionen. De 4 och 9-valenta vaccinerna skyddar dessutom mot HPV-typerna 6 och 11, som orsakar 90 procent av alla fall av kondylom. Det 9-valenta vaccinet - det mest potenta vaccinet - ger även skydd mot HPV-typerna 31, 33, 45, 52 och 58. Precis som Jenny Petersson säger har de en större skyddseffekt. Nu får vi avvakta vad man slutligen kommer att landa i och vad remissinstanserna har svarat på SKL:s remiss med utgångspunkt i deras första utkast. Upphandlingen beräknas slutgiltigt gå ut i början av augusti. När det gäller HPV-vaccination som också ska inkludera pojkar tog vi emot remissvaren i mitten av maj. Vi håller just nu på att bereda frågan i Regeringskansliet. Det som jag vill tillägga när det gäller den här typen av vaccinationer är just vikten av att vaccinera sig. Där har också Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att informera föräldrar. I Sverige har vi inte någon obligatorisk vaccination av barn och unga, utan det är ett erbjudande som föräldrar har att ta ställning till. Det finns oroväckande tendenser i Europa och omvärlden under de senaste åren. Det sprids många olika, kanske inte alltid helt sanningsenliga, påståenden om vaccinationer, som ju är det mest effektiva sättet att tillse att sjukdomar som är direkt dödliga utrotas.
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag börjar där ministern avslutade när det gäller vikten av att vaccinera sig. Det är frågor som jag har lyft fram i kammaren som handlar om allt från hur man ser på straffansvar till hur man ser på obligatorium. Vi är väldigt lyckosamma i dag tack vare tidigare generationers ansvar. Genom att man har vaccinerat sig har många sjukdomar utrotats. Precis som ministern säger är det oroande att dessa sjukdomar blossar upp då och då. Jag instämmer i vikten av att vaccinera sig, ta det ansvaret och vikten av att myndigheterna och regeringen följer frågan. Tillbaka till HPV-viruset: Precis som ministern säger finns det i dag tre olika vaccin mot HPV. De är indelade i kategorier beroende på hur effektivt skydd de har. Tyvärr möts ju runt 80 procent av befolkningen av HPV-viruset någon gång under sin livstid. Hos de flesta läker det ut, men några - närmare 1 200 - får någon form av cancer eftersom infektionen inte läker ut. Många överlever, men några gör det inte. Därför är det glädjande att det finns ett vaccin på ingång, att det ges till flickor och att det förhoppningsvis kommer att ges till pojkar. Jag vill avsluta med att tacka riksdagen och talmannen för den här mandatperioden och önska en trevlig sommar. Jag vill också tacka för mina år i riksdagen.
Fru talman! Tack, Jenny Petersson, för en viktig och angelägen interpellation som lyfter fram en jätteviktig fråga och som berör väldigt många svenskar. Det ska bli spännande att följa den fortsatta processen. Jag vill också rikta ett varmt tack för de spännande och viktiga debatter som vi har haft. Jag riktar också ett varmt tack till talmannen och riksdagen.